Fru talman! Regeringen vill skapa mer autonoma universitet och högskolor. I ett led för att uppnå detta tänker man ombilda något eller några av våra universitet och högskolor till fristående stiftelser. Detta reser naturligtvis en mängd frågor och kräver förtydliganden. I media har det framkommit att det är Umeå universitet och Chalmers som skulle kunna vara aktuella för den nya organisationsformen. Den övergripande frågan är naturligtvis: Vad lägger utbildningsministern i begreppet ''mer autonoma högskolor''? Vad är innebörden i den terminologin? Jag tycker inte att detta framgår av det interpellationssvar som har lämnats i dag. Jag vill koncentrera mig på några av alla de frågor som detta reser. Hur kommer öppenhet och insyn att garanteras i stiftelseformen? Vilka konsekvenser får en ny organisationsform för anställda och studerande? I dag finns representanter för dessa grupper i högskolestyrelserna tillsammans med allmänrepresentanter. Vilka kommer att ha representation i stiftelsernas styrelse? Instiftarna kommer naturligtvis att ha det, men vad händer med just grupperna anställda och studerande? Vilket inflytande och vilken insyn kommer de att få? Det kommer naturligtvis att stadgas i resp. stiftelseurkund, men jag vill gärna veta hur utbildningsministern ser på detta, hur man garanterar öppenhet och insyn för allmänhet och brukare. Min nästa fråga berördes också av Bengt Silfverstrand. Vad händer när stiftelsekapitalet inte längre är tillräckligt och statsbidrag kanske inte ställs i utsikt? Det är väl då man kommer i den situationen att man måste anpassa verksamheten till marknadens krav. Vad betyder det för verksamhetens innehåll och inriktning? Vad betyder det för den fria forskningens ställning? Och vad betyder det för de olika ämnena? Vilka ämnen kommer då att prioriteras? Eller snarare: Vilka ämnen blir inte längre intressanta? Jag kan tänka mig att det i en sådan negativ situation, när en högskola kommer i ett sådant läge att man blir beroende av ekonomiska resurser utifrån, är delar av humaniora som får svårt att hävda sin position. Mig förefaller det som om det då finns en risk att uppdragsutbildning och uppdragsforskning får alltför stort utrymme på bekostnad av grundutbildning och grundforskning. Jag måste fråga mig om detta verkligen leder till att vi får mer självständiga och fria universitet och högskolor. Mig förefaller det som om resultatet kan bli det omvända, att vi kan få mer beroende universitet och högskolor. Vad kommer att hända med sådana delar av verksamheten som inte är direkt lönsamma? Jag kan exemplifiera med distansutbildningarna. En bärande princip är att högskolan skall vara tillgänglig för alla, det är vi säkert överens om. Även om man bor utanför en högskoleort skall möjligheten finnas att studera på högskola. En marknadsanpassning kan också innebära att man tvingas ta ut elevavgifter. Jag menar att tillgängligheten minskar också genom detta. Om man begränsar möjligheten för de studenter som enbart har studiemedel för finansieringen av sina studier att läsa vid en speciell högskola, kan det leda till att vi får elitistiska högskolor, där många utestängs. Jag har svårt att se att en ny organisationsform leder till större pluralism och mångfald. Den viktigaste frågan jag vill ställa är den jag började med: Hur kommer öppenhet och insyn att garanteras i en ny organisationsform?

Fru talman! För att Sverige också i fortsättningen skall vara ett vitalt och konkurrenskraftigt välfärdsland är vi överens om att forsknings och högskolepolitiken är ett prioriterat område. Högskolan är en spjutspets in i framtiden på samma gång som en hävstång för tillväxten. Jag tror på en utveckling mot mer autonoma universitet och högskolor. Motiven är att vi behöver bättre pedagogik och bättre kvalitet i grundutbildningen. Vi behöver fler som vill skaffa sig en forskarutbildning. Vi behöver högre examinationsfrekvens. Vi behöver ytterligare minska den centrala byråkratin och öka det lokala ansvaret. Vi behöver bättre utvärderingsmetoder. Vi behöver fler kvinnor som vill satsa på akademiskt arbete. Vi behöver ta till vara alla våra högutbildade invandrare. Vi behöver också ökade internationella kontakter och en ökad internationalisering i utbildning och forskning. Makten över utbildningens innehåll och forskningens inriktning är viktig. Att söka sprida den makten på många händer, och därmed öka den akademiska friheten och utbildningarnas frihet, är centrala inslag i ett liberalt samhälle. Institutioner för utbildning och forskning som i kraft av egen ekonomisk styrka är oberoende av anslagsbeviljande organ -- näringsliv, kommuner, stat och landsting -- är därmed en tilltalande tanke. Bara det faktum att det i regeringsdeklarationen finns uttryckt en önskan om att öka denna frihet har, precis som Per Unckel sade, lett till en intensiv debatt i högskolevärlden. Den debatten gäller verksamhetens innehåll, dvs. det som är det centrala i universitets och högskolors verksamhet. Om något universitet efter denna debatt kommer fram till att stiftelseformen gagnar verksamhetens innehåll, borde även Bengt Silfverstrand kunna acceptera det beslutet.

Fru talman! Bengt Silfverstrand började med att understryka att förnyelsens hjul nu snurrar fort. Ja, gudskelov! Vad han glömde att lägga till var att förnyelsens hjul snurrar fort bort från U 68 och H 75, dessa monument över socialdemokratisk högskolepolitik. Tänk om vi hade sluppit att behöva låta hjulen snurra! Då hade 15 generationer studenter sluppit experimentet. Under galgen omprövar nu socialdemokraterna delar av sin gamla högskolepolitik. Jag välkomnar detta. Jag välkomnar också den som har tänkt fel att komma tillbaka in i den fria akademiska gemenskapen. Problemet är bara att Bengt Silfverstrand, när han säger sig vara på väg in i denna fria gemenskap på nytt, avslöjar att det inte är riktigt på riktigt som han är på väg dit. Han frågar mig nämligen vad det är för fel med att han, Margaretha af Ugglas, Görel Bohlin och andra förtjänstfulla riksdagsledamöter eller förutvarande ledamöter av kammaren säkerställer friheten i högskoleväsendet, och i och med den frågan avslöjar han att han inte tror på mångfalden. Mångfalden säkerställs nämligen inte genom att man i en och samma styrelse får olika riksdagsledamöter representerande olika idéer. Friheten säkerställs genom att många universitet och högskolor, med olikartade juridiska och ekonomiska organisationsformer, får möjlighet att fritt erbjuda sina tjänster till studenterna. I Bengt Silfverstrands anförande fick jag därför, fru talman, min bekräftelse på att omvändelsen verkligen sker under galgen, och knappt det, då det är en omvändelse endast i fråga om vad läpparna säger. Kristina Svensson frågar mig vad innebörden är av begreppet frihet.

Man måste bestämma sig för att man litar på att universiteten verkligen förstår klokskapen, annars skall man, som jag antydde i svaret till Bengt Silfverstrand, säga tvärtom, nämligen att man i stället tar det centrala, statsdirigerade universitetssystemet. Annars kan det bli som i Ryssland, som står någonstans mitt emellan alla systemen. Man avvecklar ett system men man inför inte ett annat, och då blir det dålig kvalitet. Vår utgångspunkt är att låta konkurrensen mellan de olika organisationsformerna skapa kvaliteten och därmed öppenheten för omvärlden, då de kommer att vilja konkurrera också om att locka till sig studenter. Kristina Svensson frågar hur man kan garantera öppenheten vid de fria universiteten. Det är mycket enkelt. Om vi från riksdagens sida t.ex. vill säkerställa att en viss typ av studeranderepresentation skall finnas också i stiftelseuniversiteten föreskriver vi detta i avtalen. Om vi tror att någon smal sektor t.ex. inom det humanistiska området, som Kristina Svensson var inne på, riskerar att gå förlorad vid ett stiftelseuniversitet skriver vi in i avtalet med universitetet att detta inte får ske, dvs. detta blir ett villkor för stiftelsebildningen. Allt det som vi vill att ett universitet skall göra i enskildheter kan alltså staten förutsätta inom ramen för stiftelseorganisationen. Därmed, fru talman, slipper man oroa sig över att de små smala sektorer som förvisso är viktiga i ett kultursamhälle skulle gå förlustiga bara därför att vi tillåter en större mångfald i organisationssystemet. Fru talman! Får jag understryka vad jag började med att säga i mitt svar, nämligen att det inte existerar någon färdig stiftelsemodell. Det förhåller sig så att hela regeringens ansats är ett erbjudande till universitet och högskolor som de som är intresserade reagerar på. De som inte är intresserade fortsätter enligt en annan modell. Därmed hamnar vi i en intressant dialog med enskilda högskolor och universitet som är engagerade i detta, varav vi redan har inlett preliminära samtal med tre fyra stycken.

Fru talman! Det är rätt fantastiskt. Beslutsamhetens friska hy återfinns nu som eftertankens kranka blekhet. Nu är det inte längre fråga om några snabba klipp à la Umeå, som omedelbart skulle införa en stiftelsemodell bara man fick klartecken. Nu handlar det om dialoger och om att stiftelseformen möjligen kan vara en sådan form. Då är svaret till Margitta Edgren mycket enkelt: Vi har inga förutfattade meningar. Men i de regioner och den styrelse som både jag, Margitta Edgren och Rune Rydén ingår i har entusiasmen inför denna nya form inte varit särskilt stor. Kom gärna tillbaka i talarstolen och bekräfta det! Jag råkar kunna litet om stiftelser, och jag vet att hela stiftelsefrågan befinner sig i en utredningsprocess. Det är inte klart med skattelagstiftningen, och det finns ännu inte någon stiftelselag -- den ligger någonstans i justitiedepartementet. Det vore värdefullt att få upplysningar av Per Unckel om hur det går med de utredningarna.

Jag vill verkligen ha svar av Per Unckel på frågan om hur regeringen i regeringsdeklarationen kan tala om ökad frihet och sedan lägga fram propositioner som klavbinder universitet och högskolor. Regeringens intentioner var ju frigörelse. Låt mig sedan slå fast att den utbildnings och forskningspolitik som under socialdemokratisk ledning har bedrivits i vårt land har en bred förankring. Den har starka försänkningar långt in i den regering som Per Unckel företräder. Jag tänker på centerpartiet, som med sin kunnige utbildningspolitiker Larz Johansson i spetsen gjorde gemensam sak med socialdemokraterna då riksdagen under våren avslog moderaternas och folkpartiets illa genomtänkta förslag att utan vare sig motiveringar eller verksamhetsanalyser ombilda universitet och högskolor till stiftelser. Jag upprepar, i saklighetens och den konstruktiva debattens intresse, frågan till Per Unckel: På vilket sätt frigörs och förstärks den högre utbildningen och forskningen genom omvandling av universitet och högskolor till stiftelser? Vad är orättmätigt politiskt inflytande i dagens system? Svara gärna på frågorna, med litet mindre retorik och mera saklighet, i det inlägg som snart kommer!

Fru talman, ärade riksdagsledamöter! Vi har diskuterat olika organisatoriska modeller. Det är i viss mån en semantisk fråga, om det är stiftelse, universitet eller högskola. Vad som är viktigt är att innehållet i undervisningen är vad det skall vara. Den bästa garantin för detta är att undervisningen görs producentoberoende. Det innebär alltså, att om en enhet inte fungerar finns det möjligheter för studenter att välja andra enheter. På det sättet får man ett reellt inflytande. Jag håller med om att det har varit alldeles för mycket statlig styrning av universiteten. U 68 och H 75 har nämnts. Det har tagit mycket lång tid att bromsa denna oceanångare, då intagningskriterierna har varit felaktiga, t.ex. till olika studerandelinjer. Reaktionsförmågan måste vara mycket snabbare, och därför tror jag på den här modellen. Det viktiga är att undervisningen är producentoberoende och att den politiska styrningen är så litet uttalad som möjligt.

Fru talman! När Bengt Silfverstrand slår sig för bröstet med anledning av den socialdemokratiska högskole och forskningspolitiken är det en aning för mycket. Det är nämligen så att det vid internationella jämförelser visar sig, att av den procentuellt stora andel av BNP som går till utbildning i Sverige går en liten del till högskolornas grundutbildning. I våra konkurrentländer är den andel av befolkningen som har högre utbildning mycket större, t.ex. i USA, Canada, Danmark. I Sverige har 2,3 % av befolkningen registrerad högskoleutbildning, och i Canada och Amerika är det dubbelt så många. Detta inkluderar att Sverige har en mycket vidare definition av högskoleutbildning än vad andra länder har. Andra västländer planerar dessutom en mycket stor expansion av sin högre utbildning. Ett annat problem är att vi inte gör så stora insatser för forskning och utveckling som andra länder gör. Detta visades bl.a. i boken Tillväxtens drivkrafter. Det är också mycket intressant, med anledning av vad Bengt Silfverstrand säger, att statens forskningssatsningar i förhållande till BNP ingalunda är särskilt märkvärdiga. Det har lett till problem. Det är svårt att attrahera begåvningar till fortsatt forskarutbildning. Utrustningssituationen är direkt alarmerande på sina håll. Det är brister i grundutbildningarnas kvalitet. Balansen mellan grundutbildning och forskning har under 80-talet -- socialdemokraternas 80-tal -- förskjutits så att grundutbildningsanslaget har minskat och forskningen har tagit en större andel. Dessa problem kan lösas, Bengt Silfverstrand, genom att vi ger högskolor och universitet större autonomi i stiftelseform. Om de själva accepterar och önskar det kan jag inte se annat än att detta är en mycket bra och mycket framkomlig väg.

Fru talman! Jag noterar svaret och stryker under vad utbildningsministern har sagt. De studerande skall ha minst lika stort inflytande som i dag; det var Per Unckels ord. Det tycker jag låter hoppingivande, det erkänner jag gärna. Vad gäller frihetsdebatten tycker jag att man skall ställa den klassiska frågan: frihet för vem och till vad? Den frågan är relevant i sammanhanget. Jag kommer inte ifrån -- det säger jag av egen erfarenhet -- att stiftelseuniversitet kan hamna i ekonomisk beroendeställning. Jag har just kommit hem från USA där jag föreläste vid ett stiftelseuniversitet. Eleverna där betalar 10 000 dollar i årsavgift, dvs. ungefär 60 000 svenska kronor. Till detta belopp kommer alla övriga utgifter. Lärarna, professorerna och docenterna har fått sina löner sänkta därför att man är inne i en mycket besvärlig ekonomisk situation. Det här är naturligtvis inte vad vi vill ha i Sverige. Jag vill varna för just den ekonomiska beroendesituation som man kan hamna i. Uppdragsutbildning och uppdragsforskning kan komma att utgöra en alldeles för stor del av verksamheten på bekostnad av grundutbildning och grundforskning. Vi lär få anledning att återkomma till den här frågan vid flera tillfällen. Jag ser fram mot fler debatter i den.

Fru talman! Ingvar Johnsson har frågat mig dels om regeringens syn på behovet av livslångt lärande och kortutbildades behov av vuxenutbildning, dels om regeringen kommer att föreslå ökad eller oförändrad nivå på anslagen inom vuxenutbildningsområdet och framlägga förslag till studiesociala förbättringar för vuxna. Återkommande utbildning är enligt regeringens uppfattning allt viktigare inom alla yrkesområden. Kraven på t.ex. basfärdigheter i form av språklig kompetens och på nya kunskaper ökar. Därför är det viktigt att erbjuda vuxna nya och återkommande utbildningsmöjligheter. Det är viktigt för yrkeslivet och för den personliga utvecklingen. När det gäller anslagsfrågor på kort sikt vill jag påminna om att regeringen i sina förslag till tilläggsbudget I har föreslagit riksdagen att, mot bakgrund av det sysselsättningsläge som nu råder, öka resurserna för komvux under vårterminen 1992 med ytterligare 50 milj.kr. Det motsvarar heltidsstudier för 5 000 vuxna eller halvtid för dubbelt så många. Nivån på det finansiella stöd som staten bör ställa till förfogande inom vuxenutbildningsområdet under kommande år, prövas inom ramen för det budgetarbete som pågår för närvarande. Beredningen av förslagen från finvuxutredningen pågår också. Jag är naturligtvis inte beredd att informera om eller ta någon debatt i dessa frågor medan regeringens arbete med dem pågår. I det här sammanhanget vill jag dock passa på att deklarera att regeringens hållning -- generellt sett -- är, att vi i ett ekonomiskt trängt läge i första hand måste satsa på ungdomsutbildningen. En förbättrad samordning mellan i första hand komvux och gymnasieskolan och ett förbättrat resursutnyttjande ser jag för närvarande som den bästa vägen att värna om utbildningsmöjligheterna för vuxna.

Fru talman! Jag ber först att få tacka statsrådet för svaret. Anledningen till att jag har ställt mina frågor är att det i dag bland många finns en stark oro för vuxenutbildningen. Det finns en stark oro för att moderaternas politik på vuxenutbildningsområdet nu har blivit regeringens. Det finns också en oro för att de nyss beslutade reformerna skall förfuskas genom ekonomiska nedskärningar. Moderaterna har ett ansvar för att många kommuner inte prioriterar vuxenutbildningen. När moderaterna i riksdagen år efter år har velat skära ned anslagen då följer partiets kommunalpolitiker efter. Det blir en sorts moderat variant av att '' Följa John''. Senast har vi hört att man i Karlstads kommun talar om att skära ned komvux med 20-- Beatrice Ask kunde ha skingrat oron genom att förklara att det inte blir några nedskärningar på vuxenutbildningsområdet. Statsrådet kunde också ha sagt ifrån och framhållit att kommunerna skall erbjuda vuxenutbildning på olika nivåer. Det är synd att statsrådet inte tog den chansen. Det är också synd att hon inte tog chansen att tala med lite mera glöd om många vuxnas lust och behov av att lära, deras drömmar om att gå vidare och utvecklas. De vuxenstuderande offrar både fritid och ekonomi för att få den utbildning som de inte fick i sin ungdom. Jag tycker att de hade förtjänat att få höra den ansvarige ministern säga att det de gör är en fin och nyttig insats. Inser inte statsrådet att vuxenstuderandes engagemang faktiskt är en tillgång för hela vårt samhälle och näringsliv? Nu får de i stället genom svaret höra att regeringen i ett trängt ekonomiskt läge i första hand måste satsa på ungdomsutbildningen. Varför skall ni moderater alltid ställa vuxnas behov av utbildning mot ungdomsutbildningen? Varför ställer inte Beatrice Ask behovet av vuxenutbildning mot de miljarder som regeringen nu vill ge till de rika? Bara skattesänkningarna för Beatrice Asks regeringskollegor skulle säkert räcka till ett hundratal platser inom vuxenutbildningen. Inser inte statsrådet vilken jämlikhets och fördelningspolitisk fråga det är att de över 800 000 år får tillgång till vuxenutbildning? Statsrådet säger nu i svaret att återkommande utbildningsmöjligheter är viktigt för yrkeslivet och den personliga utvecklingen. Det är bra. Men om detta inte bara skall bli en läpparnas bekännelse måste regeringen satsa på vuxenutbildning och reformera vuxenstudiestöden. Det är bra att arbetsmarknadspengar skall satsas på vuxenutbildningen under kommande vår. Däremot måste jag tyvärr säga att svaret på frågan om nästa års anslag inger onda aningar om att nedskärningar planeras. Om man därtill lägger Bo Lundgrens uttalande om att man skall ta bort vuxenutbildningsavgiften under 1990-talet blir man än mer orolig. För de kortutbildades behov är alla former av vuxenutbildning angeläget. Mina frågor gäller därför stödet både till den kompetensgivande vuxenutbildningen, folkbildningen och organisationen central kursverksamhet. Den socialdemokratiska regeringen har därför reformerat såväl den kompetensgivande vuxenutbildningen som folkbildningen. Man tillsatte dessutom en utredning med syfte att förbättra de studiesociala villkoren för vuxna. Det finns nu rika möjligheter till vuxenutbildning. Det gäller därför att undanröja de ekonomiska hindren för deltagande. Resurser skall satsas på att nå de som har störst behov av utbildning. Finvuxutredningen har lämnat förslag till förbättringar. Under de senaste nio åren har jag ständigt hört borgerliga debattörer säga att statsrådet kan kommentera frågor som är föremål för beredning i regeringskansliet. Men jag inser ändå att Beatrice Ask inte kan redogöra för detaljer. Men visst kan Beatrice Ask om hon vill uttala sig för att hon vill medverka till att skapa bättre ekonomiska villkor för de kortutbildade. Kan vi få ett tydligare svar i ett kommande inlägg? Jag vill upprepa mina frågor. Kommer det att bli förbättrade studiesociala villkor för de vuxenstuderande? Kommer det att bli oförändrade eller ökade satsningar på vuxenutbildningsområdet i den kommande budgetpropositionen?

Fru talman! Fru statsråd och herr och fru meddebattörer! Jag vill gå in i den här debatten därför att jag läste Ingvar Johnssons interpellation, där jag tycker att han i sann anda svartmålar något när han ger sin syn på den moderata politiken när det gäller vuxenutbildning. Jag har haft ett visst ansvar för den under mina tre år i riksdagen. Jag skulle även vilja kommentera och vidga debatten litet grand när det gäller vuxenutbildningen. På det här området har vi haft ett stort regelverk. När jag kom som ny till riksdagen gällde en av mina första motioner och interpellationer just den kommunala vuxenutbildningen och de kortutbildades situation. Det regelverk som socialdemokraterna på den tiden hade skapat gynnade inte de kortutbildade. Det fanns mängder av olika ramar och statsbidrag som gjorde att man på den lokala nivån inte kunde omfördela inom kommunerna. Därigenom drabbades de grundvuxstuderande och de kortutbildade. Vad har hänt sedan dess? Jo, vi moderater har drivit på i den här frågan under flera år. Vi vill åstadkomma en större flexibilitet. Det tog några år. Först nu i våras när vi fattade beslut om gymnasiepropositionen ''Växa med kunskaper'' införde man även ett sektorsbidrag. Vi hade många synpunkter på gymnasiepropositionen, men jag tycker att det är bra att det infördes ett sektorsbidrag. Man kan då få en större och bättre resursanvändning på den lokala nivån. Efter att ha debatterat den här frågan många gånger med socialdemokraterna har jag fått intrycket av att man för att ha ett gott samvete hela tiden ser till att höja med någon miljon. Jag vill påstå att man på det här området -- jag talar då även om studieförbunden och folkhögskolorna -- hellre har sett till kvantitet än kvalitet. Vi moderater har förvisso gjort besparingar när det gäller studieförbunden och den kommunala vuxenutbildningen. Vi har emellertid även vågat anvisa hur man skall prioritera och vilka avregleringan man kan göra för att kunna använda pengarna bättre. Jag vill påminna Ingvar Johnsson om behandlingen i våras av frågan om samverkan mellan komvux och gymnasieskolan och samordningen mellan grundvuxutbildningen och grundskolan i etapp 1. I detta sammanhang gjordes en besparing på 50 milj.kr. Vem drabbade det i så fall? Jag tycker emellertid att detta var ett riktigt beslut, eftersom det kopplades till denna avreglering. När vi i våras fattade beslut om folkhögskolan gjorde vi ett stort misstag såsom jag ser det. Man vågade inte prioritera de långa kurserna kontra de korta kurserna. Det är viktigt att folkhögskolorna har långa utbildningar. Det gynnar de kortutbildade. Man prioriterade i stället kortkurser, vilket jag tycker är mycket tråkigt. Jag hoppas att statsrådet ser över detta. Eftersom de folkhögskolestuderande har möjlighet att i en särskild kvotgrupp söka till högre utbildning, tycker jag att man skulle ha kvar högskoleprovet. Man vill ta bort det, vilket inte heller gynnar de kortutbildade. Ingvar Johnsson säger att man har satsat mera pengar på vuxenutbildning. Det är en sanning med modifikation. När det gäller regelverket känner vi till de problem som SIS har haft under många år. Det har gjorts en ökad satsning beroende på att man har kommunaliserat lärarkåren. Det var i samband med detta anslagen till komvux höjdes -- inte fick man flera timmar för detta. Jag anser att vuxenutbildningen skall bestå av två delar. För det första har det allmänna ett ansvar. Det gäller för den kommunala vuxenutbildningen och folkhögskolan. Det gäller den allmänna kompetensnivån. För det andra måste man göra stora satsningar på yrkeslivet. Ingvar Johnsson har rätt i sin fråga om att det är viktigt att arbetslivet hänger med och att vi ser till att höja utbildningsnivån. Jag sitter själv med i den statliga kompetensutredningen. Vi har där konstaterat att det finns stora brister. Man måste då se till att det finns en grundutbildning, grundskola och gymnasieskola och att det satsas på högre utbildning. Det är tre hörnpelare som är oerhört viktiga i utbildningssamhället. De pengar som det allmänna satsar på vuxenutbildningen skall vara en komplettering. Morötterna skall finnas inom den vuxenutbildning som sker som kompetensförsörjning i arbetslivet, både inom företag och den offentliga förvaltningen. På detta område finns oerhört mycket att göra. Via uppdragsutbildning kan man anlita kommunal vuxenutbildning, högskola och folkhögskola. Avslutningsvis skulle jag vilja ställa ett par frågor till statsrådet Ask. Min första fråga gäller Finvux. Per Unckel har tillsatt en snabbutredning när det gäller studiemedlen. Kommer man att lägga in finvux i den översynen? 50 miljoner skall satsas på 5 000 platser. Det tycker jag är mycket bra. Ser man då till att man kan bedriva dessa studier på heltid eller halvfart?

Fru talman! Jag har begärt ordet därför att det förekommer en stor oro för hur den borgerliga regeringen kommer att agera i frågor som rör vuxenutbildning och folkbildning. Vi vet att behovet av vuxenutbildning är mycket stort. I den föränderliga värld som vi lever i kommer behovet av kunskaper att bli ännu större. Vi vet också att många vuxna saknar en grundläggande utbildning. Av rättviseskäl är det därför viktigt med en satsning på vuxenutbildning. Vi vet också att den som har minst utbildning först blir utslagen ur arbetslivet vid en lågkonjunktur och dessutom har svårt att komma tillbaka till arbetslivet. När vi vet detta måste slutsatsen bli att det är viktigt att man ger folkbildningen och vuxenutbildningen ett stöd. Folkbildning och demokrati är nära förbundna med varandra. Den breda medborgerliga bildningen, förmedlad och utvecklad i studiecirklar och på folkhögskolor, är grunden för vår demokrati. Vi vet att information och kunskap om samhället och demokratin i dag sprids mest visa massmedia, som ger människor information om politiken genom många gånger ytliga och glättiga bilder. Det är därför viktigt att vi har lokala mötesplatser, där en fördjupning och balansering av diskussionen kan ske. Detta är studiecirkelns naturliga och viktiga roll. Det finns också tendenser till en elitistisk demokratisyn. Med en sådan syn vänder sig opinionsbildningen till de redan välutbildade, som har arbete och bostad och som är friska. De som har fått minst utbildning ställs utanför. De är inte intressanta -- de syns inte. Vi kallar detta ibland för tvåtredjedelsamhället. Vi vet också att i ett sådant samhälle kan odemokratiska rörelser lätt vinna framgångar. För ''det glömda Sverige'', som Bengt Westerberg ibland brukar tala om, betyder folkbildningen mycket. Både studieförbund och folkhögskolor uträttar ett mycket fint jobb för de grupper som räknas in i det glömda Sverige. Vi vet att studieförbunden har en bred verksamhet med handikappade, långtidssjukskrivna, invandrare m.fl. grupper. Vi kan alltså slå fast att det finns stora utbildningsklyftor, och vi måste se till att ge mest till dem som har fått minst. Det är folkbildningen som alltid har nått de kortutbildade på det bästa sättet. Hur skall vi då tolka det interpellationssvar som Ingvar Johnsson har fått? Är det så att regeringen satsar på folkbildning och vuxenutbildning? Eller är det så att man tänker dra ner på denna utbildning. Kommer man att ta vara på den flexibilitet och anpassningsbarhet som folkbildningen har och som gör att den snabbt kan nå ut till varenda liten by? Vi behöver ett fortsatt stöd till uppsökande verksamhet.

Fru talman! Det är nästan litet tragiskt att skolministern använder sin tid så dåligt. Reglerna för interpellationsdebatter ger ju statsrådet tio minuter för det första inlägget. Det hade varit mycket intressant att få höra skolministern utveckla sin syn på vuxenutbildningens roll i samhället. Nu fick vi inte veta så mycket om det, och det är vi nog många som beklagar. Ulf Melins inlägg i denna debatt om vuxenutbildningens roll och om var moderaterna står i denna fråga tyder på bristande självinsikt. Era partikamrater ute i landet arbetar intensivt för att minska landstingens budgetar för folkhögskolorna. Era partikamrater arbetar t.o.m. för att lägga ner folkhögskolor ute i landet. Vilka är det då som drabbas, om ni inte kommer att stödja vuxenutbildningen i stort i den utsträckning som vi har gjort tidigare? Det är de svaga grupperna i samhället. Det är, som Ingvar Johnsson och Berit Oscarsson sade, t.ex. kvinnor, de kvinnor som hittills genom vuxenutbildningen haft möjligheter att förbereda sitt inträde på arbetsmarknaden. Det är kvinnor som har sin skolutbildning långt tillbaka i tiden. Dessa kvinnor behöver just vuxenutbildningen för att skaffa sig den kompetens som behövs för att de skall kunna gå vidare i sin yrkesutbildning. Det drabbar även dem som bor i glesbygden. De har folkhögskolor och komvux som enda möjlighet att vidareförkovra sig för att sedan kunna gå vidare i högskolestudier. Självfallet drabbas också den stora gruppen handikappade, som genom särskilda kurser, framför allt inom folkhögskolorna, har möjlighet att få en utbildning som är integrerad med icke handikappades. En grupp som inte har nämnts i debatten men som jag anser vara mycket viktig är de ungdomar som av olika anledningar slagits ut ur grundskolan. Dessa ungdomar har genom våra satsningar på vuxenutbildning, på komvux och folkhögskolor, möjlighet att komma igen. Jag har sett många exempel på ungdomar som framför allt genom folkhögskolestudier har lyckats komma igen och skaffa sig en yrkesutbildning och därmed kunnat anpassa sig i samhället. Det är dessa grupper som kommer att drabbas om det blir nedskärningar. Det är kvinnor, det är människor i glesbygd, handikappade och sådana som inte har platsat riktigt i grundskolan. Skolministern nämnde i sitt svar ingenting om vuxenstudiestödet. Man kan inte diskutera frågan om vuxenutbildning utan att samtidigt diskutera den studiesociala situationen. En fråga om detta fanns med i Ingvar Johnssons interpellation. Studiestödet är av avgörande betydelse, och jag vill gärna ha ett klarläggande av skolministern om var ni står i denna fråga.

Fru talman! Hade jag vetat att Ingvar Johnsson skulle ha blivit mer nöjd om jag hade använt tio minuter till att brodera ut texten om varför vuxenutbildning är viktig, skulle jag naturligtvis ha gjort det. Jag utgick faktiskt från att det var någonting ganska självklart. Med min kommunala erfarenhet -- vi har ganska mycket vuxenutbildning i Stockholm -- känner jag mycket väl till behoven och de möjligheter vuxenutbildningen ger människor som av olika skäl inte har fått den utbildning som de visar sig behöva. Jag tyckte emellertid inte att det var meningsfullt att använda tiden till att tala om detta. Problemet med att svara på frågan om anslagen till vuxenutbildningen kommer att bli oförändrade eller öka är, som jag sade, att budgetarbetet nu pågår och att jag inte vill föregripa det arbetet genom att i riksdagen nu ge klara besked. Det var faktiskt ett svar på den frågan. Detta gäller även den tredje frågan om det studiesociala stödet. Även den frågan omfattas givetvis av budgetarbetet. Det kan naturligtvis inte vara främmande för riksdagsledamöterna att vi har en mycket besvärlig ekonomisk situation. Jag redovisade också ärligt i svaret att i ett trängt ekonomiskt läge är det min uppfattning att ungdomsutbildningen skall prioriteras. Prioritering innebär inte att man struntar i det som man inte prioriterar, men det innebär i detta fall att tyngdpunkten läggs på ungdomsutbildningen. Skälet till det är att många av dem som i dag söker sig till Komvux gör det på grund av att grundskolan har misslyckats. Jag kan hålla med om att folkbildningsarbetet på många sätt är en viktig del av vårt demokratiska samhälle och skapar förutsättningar för en vital demokrati där många kan delta i debatten. Men den yttersta grunden måste ändå vara den nioåriga grundskola vi har. Jag accepterar inte att vi inte ens kan sätta betyg på 5 % av dem som lämnar den skolan. Vi i regeringen vill prioritera ungdomsutbildningen. Men det betyder inte att vi skall strunta i vuxenutbildningen. Jag har fått fler frågor. Jag delar Ulf Melins uppfattning om behovet av att satsa på kvalitativa utbildningar. Jag tror att det är viktigt att inte låta undervisningen inom folkhögskolan eller komvux präglas av något slags snuttifiering. Det har skett en modernisering inom komvux där mycket av detta har försvunnit. Det är riktigt att det sker besparingar i kommunerna. Men det finns en väldig vilja i den politiska debatten från socialdemokraternas sida att hitta på saker. Jag har fått många frågor om vad socialdemokraterna gör i Linköping. Där skall enligt uppgift den kommunala vuxenutbildningen läggas ned. Först och främst är det inte möjligt. Någon har här i dag sagt att jag har inte nämnt att det måste finnas kommunal vuxenutbildning enligt de regler som gäller. Det som har hänt i Linköping är att en enskild tjänsteman när chefen var bortrest hade kommit med detta förslag. Det var ingen i förvaltningen eller någon politiker som var intresserad av att hantera ett nedläggningsförslag. Det är främmande. Trots det kommer detta fram i debatt efter debatt. Det är viktigt att vi alla inser att regeringen inte kommer att engagera sig åt den typen av aktivitet. Ulf Melin nämnde finvuxutredningen. Ja, den finns med i det utredningsarbete som Per Unckel har satt i gång när det gäller de studiefinansiella frågorna. Därför är det svårt att säga exakt hur slutresultatet kommer att se ut. Vi skall vara på det klara med att vuxenutbildningen som helhet står inför ganska många förändringar. Det finns ett spektrum av utbildningar. Det förvånar mig att ingen har tagit upp den fråga som jag finner vara ett bekymmer. Den personalutbildning som bedrivs i näringslivet och som är oerhört väsentlig -- här måste näringslivet göra mer -- riktas ensidigt till män. Kvinnorna får gå till den kommunala vuxenutbildningen. Jag tycker att det är ett allvarligt bekymmer. Arbetsmarknaden måste ta ett större ansvar för sin personal än vad man hittills har gjort. Det gäller oavsett vilket kön arbetstagarna har. Jag är inte säker än på att vi har hittat rätt arbetsfördelning mellan olika utbildningsanordnare. Det finns en hel del frågeställningar i alla fall. Jag tycker t.ex. att man kan diskutera studieförbundens möjligheter att ge kompetensgivande utbildning -- ävenså folkhögskolorna. Riksdagen har nyligen fattat ett beslut rörande folkbildningen. I det beslutet finns det delar där moderaterna hade avvikande uppfattningar. Jag delar dessa uppfattningar. Det står också i beslutet som riksdagen har fattat att en utvärdering skall ske vart tredje år. Jag skall huvudsakligen arbeta för att se till att vi i god tid lägger upp en bra utvärdering. Det vore dumt att omedelbart rumstera om i ett fattat beslut, som ändå är radikalt och verkligen inte är dåligt i alla delar. Det är med utgångspunkt i en utvärdering och eventuella synpunkter som vi sedan kan fatta ett gott beslut. Det får hellre ta litet tid. Jag tycker att man skall ge sig litet tid att begrunda nyheterna i verksamheten.

Fru talman! Jag tackar för detta. Jag kände att sex minuter inte kunde gå så fort. Men när man har mycket att säga om sådana saker som man är engagerad i springer tiden lätt i väg. Jag hade ytterligare några frågor som jag ville ta upp i mitt första inlägg men som jag nu får tillfälle att ta upp. En fråga handlar om att nå de grupper som har fått minst utbildning. Vi vet att folkbildningen har betytt mycket för dem. Alla undersökningar visar att om man går med i en studiecirkel väcks ett intresse för att studera vidare. Att komma med i en studiecirkel är därför första steget in i en utbildningssituation. Vi vet att många människor behöver denna ökade baskunskap. I framtiden är det ännu fler som kommer att behöva ökad kunskap på många områden. Vi har t.ex. behovet av språkkunskaper. Jag tror inte att en utbildningsanordnare kan klara det stora behov som finns för att människor skall kunna lära sig ett språk när gränserna öppnas. Därför måste studieförbunden få en chans med den pedagogik som finns där och som många gånger passar dem som inte har gått i skolan på länge. Det är viktigt att dessa människor i grupper får samtala och lära sig saker som är viktiga för dem. Det gäller i deras yrkesliv men också för att ge dem självförtroende. Jag tror att detta är viktigt för samhället som helhet, men också för den svenska industrin, att den breda baskunskapen finns. Det finns många exempel på att studieförbunden här har gjort ett viktigt arbete. Det är också viktigt för människorna att få tillfälle att stärka sitt självförtroende. Det innebär också ett rikare liv som helhet. Jag tror också att det är viktigt att folkbildningen får resurser för att kunna delta i den aktuella samhällsdebatten. Det är den utbildningsanordnare som har resurser som snabbt kan hänga med i de vindar som blåser. Låt mig ta som exempel invandrarfientligheten. Från studieförbundet ABFs sida har initiativ tagits till att hela folkrörelse -- Sverige skall vara aktivt för att motverka de vindar som blåser när det gäller invandrarfientlighet. Jag vill framhålla de möjligheter som folkbildningen har när det gäller att ge kunskap om Europa och om EG. Vi vet att väljarna snart skall ta ställning inför den folkomröstning som stundar. Här är studieförbunden oslagbara -- i små grupper ges ytterligare kunskap så att man sedan kan ta ställning i frågan. Beatrice Ask tog upp frågan om det beslut som fattades i våras. Vi var eniga i riksdagen om det beslutet och ansåg att det var viktigt. Jag blev glad över vad Beatrice Ask sade om beslutet. Jag förutsätter att Beatrice Ask står bakom de treårsbudgetar som nu gäller. Det är viktigt att både folkhögskolor och studieförbund har tid till planering. Det är den långsiktiga planeringen som gör att det finns tid att utveckla den verksamhet som finns, dvs. att öka kvaliteten och arbeta mer för att nå dem som behöver utbildningen mest. Jag ser fram emot att vi får behålla de medel som redovisades i det riksdagsbeslutet. Hur ser Beatrice Ask på folkbildningen? Ingvar Johnsson ställde tidigare en fråga om återkommande utbildning och ett livslångt lärande. Har folkbildningen en uppgift på 1990-talet, som Beatrice Ask antydde?

Herr talman! Ingvar Johnsson häpnar över mitt anförande och mina påståenden. Jag skall nöja mig med att säga att jag blev förvånad över Ingvar Johnssons påstående. Han säger att vi föreslog kraftiga nedskärningar på den kommunala vuxenutbildningen i samband med att vi fattade beslut om sektorsbidraget i våras. Det är rent nonsens. Sakläget var att ni föreslog att man skulle göra en besparing på 50 milj.kr., som jag sade i mitt inledningsanförande. Vi föreslog 100 milj.kr. i besparingar, på en budget som omfattade över 1,6 miljarder kronor. Då pratar Ingvar Johnsson om kraftiga nedskärningar. Jag tycker trots allt att man skall väga orden något, så att vi får en saklig debatt. Jag vill också understryka en annan sak som är ganska viktig. Så länge jag har suttit i riksdagen och sysslat med vuxenutbildning har vi hårt drivit att man inom den kommunala vuxenutbildningen skall prioritera grundutbildningen. Det har vi haft med i varenda motion som jag har varit med och skrivit. Vi har haft ett antal debatter. Ingvar Johnsson borde faktiskt ha sett detta åtminstone någon gång, när han har läst våra motioner, och också komma ihåg det. Vi har varit helt överens om det. Vi har också varit överens om frivilligheten när det gäller kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå. Kristina Svensson säger att jag har bristande självinsikt. Men vilken regering är det som har sett till att vi har fått det budgetläge som landsting och kommuner nu har? Det är väl ändå inte en borgerlig regering. Det är en socialdemokratisk regering som har sett till att man har urholkat ekonomin. Det är min uppfattning, och mitt partis, att landstinget inte skall syssla med utbildningen på folkhögskolor. Det har vi drivit under många år. Därmed är det inte sagt att den utbildningen skall läggas ned. Vi tycker att den skall överlåtas till andra huvudmän. Det är viktigt att man kan bedriva kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå i de mindre samhällena. Det är därför vi har drivit kravet på en samverkan mellan gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Det är nödvändigt, framför allt på de mindre orterna. Däremot tycker jag inte att det skall vara ett självändamål. Slutligen vill jag ta upp en annan sak. Svensk skola lider egentligen inte brist på pengar. Jag var i mitt inledningsanförande inne på kompetensutredningen. Vi kan konstatera att det finns en mängd olika statliga myndigheter på central och regional nivå som sysslar med kompetensutveckling i arbetslivet. Men problemet är att den ena handen inte vet vad den andra gör. För att kunna utnyttja pengarna mycket effektivare än vad vi gör i dag skulle jag vilja skicka med Beatrice Ask ett förslag att man skall göra en översyn av de regionala myndigheterna när det gäller kompetensutvecklande utbildning.

Herr talman! Både Ingvar Johnsson och Kristina Svensson talar om de svaga grupperna, kvinnor, handikappade osv. Det är sådana argument som man ibland brukar ta till. Innan jag gick upp i debatten här i dag roade jag mig med att titta litet grand på hur förnyelsefonderna använts. Man har gjort en utvärdering av detta. De skulle framför allt användas i arbetslivet, och åtgärderna skulle rikta sig just till de kortutbildade, de handikappade och kvinnorna. Facket var också med i det sammanhanget, och det skall tydligen lösa allt enligt Ingvar Johnsson. Vid utvärderingen av hur förnyelsefonderna använts visade det sig att medlen tyvärr inte alltid gick till utbildning utan med fackets medverkan till andra investeringar i företagen, men det kan vi lämna därhän. Det visade sig att pengarna inte riktades till de kortutbildade, kvinnorna och de handikappade. Om ni inte tror mig skall jag visa er denna utvärdering. En annan sak som också förvånar mig är att man talar om att komvux skall ta hand om dem som blir utslagna. Det är i och för sig alldeles riktigt. Men vi förde i våras en diskussion om folkhögskolornas roll där vi moderater sade att de är ett komplement, precis som Beatrice Ask nämnde här, som kan fungera utmärkt för vissa grupper. Vi ville att de också skulle kunna ta in elever som var 16 år. Vilka sade nej till detta? Socialdemokraterna naturligtvis. Där skulle de gamla reglerna med en gräns på 18 år gälla. Sedan till detta om samverkan och att vi vill ha en helhet. Jag tog upp frågan om samverkan när det gäller kompetensutveckling. Arbetslivsfonden, arbetsmarknadsinstitutet, länsstyrelserna -- jag skulle kunna räkna upp ytterligare några -- har i sina instruktioner som en del av sin uppgift att syssla med kompetensutveckling i arbetslivet. Men detta arbete samordnas inte. Jag vill påstå att det här finns ett antal miljarder som skvalpar runt, och jag anser att man bör göra en översyn av detta och kanske också se till hur dessa pengar skall kunna användas rätt. Vi är nog ganska överens om att 90 talet blir ekonomiskt kärvt för vårt land. Då gäller det att vi utnyttjar de offentliga medlen på ett bättre sätt. Kompetensutvecklingen i arbetslivet är en av de viktigaste frågorna när det gäller om Sverige framöver skall klara sig som en välfärdsnation och som en industrination. Då är det nödvändigt att vi har rätt morötter, så att man satsar på kompetensutvecklingen i arbetslivet. Det är klart att vi har ett ansvar, att branscherna har ett ansvar och att arbetsgivare och arbetstagare har ett ansvar, men detta är en oerhört viktig fråga. Vi lär återkomma till den framöver för att lösa dessa frågor.
Herr talman! Låt mig börja med att ta upp förnyelsefonderna. De fackliga organisationerna har verkligen kämpat för att man skulle få starta utbildning just för dem som fått en kort utbildning tidigare. Men man har inte fått med sig andra organisationer eller företag för att komma i gång med en basutbildning. Det finns kanske inte någon annan som har kämpat så hårt för att komma åt de pengar som fanns i förnyelsefonderna och för att de skulle användas till dem som hade en kort utbildning. När det gäller de stora pengar som läggs på personalutbildning i dag går ju de till dem som redan har en hög utbildning. Det är för det mesta män som har en hög utbildning. Så det finns en förklaring till att det inte finns så många kvinnor med i personalutbildningen. Om jag kommer ihåg rätt, är det nätt och jämnt 20 % av LOs medlemmar som över huvud taget kommer i åtnjutande av personalutbildningspengarna. Det rör sig om närmare 20 miljarder kronor. Det finns alltså resurser i personalutbildningen, men de går till dem som redan tidigare har en bra grundutbildning att stå på. Det är därför som folkhögskolan och studiecirkeln ligger mig så varmt om hjärtat. Vi måste se till att vi ökar rättvisan mellan människor. Därför kan vi inte ställa ungdomsutbildning mot vuxenutbildning. De vuxna har också rättighet att få den utbildning som ungdomar får så naturligt i dag. Det är viktigt för att vi inte skall få det två tredjedels-samhälle som jag beskrev tidigare. Det är inte så konstigt att man känner en oro, när man har läst moderata samlingspartiets motioner. Där har det funnits förslag till neddragningar på just vuxenutbildningsområdet under alla år som jag har suttit i Sveriges riksdag. Därför blir jag glad när Beatrice Ask talar om att det måste satsas på folkbildning utifrån det beslut som fattades i våras. Jag håller med om att det är oerhört viktigt att vi behåller och t.o.m. förstärker kvaliteten i vad folkbildningen gör. Vi skall göra en utvärdering tillsammans, och folkbildningsrådet är långt framme i sina diskussioner om hur man vill utvärdera detta. Det är viktigt att vi inför nästa treårsbudget har en gemensam syn på kvalitet och på att vi skall ha en bred verksamhet för den som behöver mest utbildning. Jag tror att vi är överens på den punkten.

Herr talman! Man kan ju tycka, Berit Oscarsson, att det är problematiskt om man utgår ifrån att man måste ställa vuxna mot ungdomar. Jag tycker inte att man skall göra det i första hand, men man tvingas i ett trängt ekonomiskt läge att välja. Då har vi från regeringens sida deklarerat en tydlig uppfattning. Vi tycker att det är skräp om vi inte klarar av ungdomsutbildningen, som faktiskt när det gäller grundskolan i 150 år har varit till här i landet i form av allmän folkbildning med syfte att garantera att alla får utbildning av hög kvalitet, och en gemensam grundutbildning. Det finns brister där och de måste åtgärdas först. Det är alldeles självklart. Sedan gäller det Kristina Svenssons litet konspiratoriska idé när jag hade sagt att vuxenutbildning som helhet står inför förändringar. Det är ju alldeles uppenbart. Det händer ju massor inom vuxenutbildningens område, även utan min medverkan. Komvux ändras genom riksdagsbeslutet, och hela SFI-undervisningen håller på att få nya former. Det sker utifrån ett riksperspektiv, men framför allt ute i kommunerna. Studieförbunden sitter i rävsaxen mellan att de statliga anslagen är begränsade och att kommunerna faktiskt också sparar på studieförbunden. De tvingas till att leta nya former. De har också fått ökad frihet. Man prövar andra saker än den gamla traditionella, ganska stela formen av studiecirklar för att hitta kortstudiecirklar och pröva olika varianter. Vartenda studieförbund arbetar mycket med nya former. Man söker nya områden att bedriva folkbildningsarbete inom. Vi har samordningen mellan gymnasiet och komvux och vi har allt fler invandrare i vår vuxenutbildning. Det innebär förändringar eftersom det blir andra språk och andra kulturella erfarenheter att ta hänsyn till. Det är en mycket stor skillnad mellan en grupp med tio invandrarkvinnor där en del knappast kan läsa och en mycket traditionell kommunal vuxenutbildningsgrupp med relativt välutbildade svenska medborgare. Det är faktiskt en otrolig skillnad. AMU har förnyats och förändrats de senaste åren på ett sätt som många inte har uppfattat. Det arbetet fortgår. Man behöver inte vara så konspiratorisk när jag säger att det pågår en mängd förändringar här. Jag upplever nog att det rör på sig åt många håll. I de flesta fall går det framåt. Jag ser mycket positivt på det här förändringsarbetet. Jag behöver nog inte ställa till så mycket för att det skall hända något. Det pågår hela tiden ett utvecklingsarbete här, och det är bra. Men vi skall naturligtvis diskutera detta. Vi vet att pengarna är begränsade, och då tvingas vi prioritera.

Fru talman! Jag menar att ett genomtänkt, långsiktigt renoveringsprogram i orostider som dessa med stigande arbetslöshet skulle -- som vi talade om -- i flera branscher ha god effekt från sysselsättningssynpunkt. Vi har ett nedgånget och dåligt vatten och avloppsnät, och vi vet att man ej kan vänta mycket längre till mes revonering.
Fru talman! Mycket kort. Den här frågan lämpar sig för ett kommunalt ansvar. Miljödepartement och andra ställer kraven. Efter en tjugofemårig kommunal erfarenhet, tror jag att kommunerna är beredda att bära detta ansvar.

Fru talman! Annika Åhnberg har med anledning av de slutförda förhandlingarna om ett EES-avtal frågat mig om regeringen avser att hävda de svenska kraven på hög säkerhet när det gäller farliga maskiner och i så fall hur. EGs direktiv på maskinområdet, maskindirektivet, är ett s.k. produktdirektiv. Det bygger på ett system för provning och kontroll, som formellt skiljer sig från det hittillsvarande svenska systemet med förhandskontroll och myndighetsgodkännanden. Inom EG avger tillverkaren en försäkran om överensstämmelse med gällande hälso och säkerhetskrav. I EGs system ingår emellertid också kontroll av utomstående organ, som utför kontrollen på uppdrag av tillverkaren. Dessa organ skall vara anmälda till EG-kommissionen och uppfylla krav på kompetens och oberoende. Produkter som överensstämmer med gällande krav skall av tillverkaren förses med ett EG-märke. Kraven på att produkterna skall provas och kontrolleras innan tillverkaren sätter på ett EG märke innebär att det även med tillämpning av EG systemet blir fråga om förhandskontroll. Tillverkarens ansvar för produktens säkerhet tar sig uttryck också i ett EG-direktiv, som ålägger tillverkaren strikt skadeståndsskyldighet om en produkt orsakar skada på grund av bristande säkerhet. Ett förslag om att införa ett sådant ansvar även i Sverige skall behandlas av riksdagen inom kort. För att få tid att anpassa svenska regler till EGs maskindirektiv har Sverige krävt och fått ett undantag i EES-avtalet som innebär att vi inte behöver uppfylla maskindirektivets krav förrän den Även efter det att EG-reglerna har införts kan arbetarskyddsstyrelsen eller yrkesinspektionen gripa in och förbjuda att en viss maskin levereras eller används om det skulle visa sig att den har brister från säkerhetssynpunkt. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt anser jag att Sverige även i fortsättningen kan hävda höga krav på säkerhet på maskiner och andra produkter.

Fru talman! Jag tackar för beskedet. Det var löftesrikt trots att det var mycket vagt. Jag hoppas och tror att det innebär att regeringen har en hög beredskap och att den arbetar aktivt för att möta den nya situationen. Jag tror att det över huvud taget är ett problem. I Sverige har samhället genom lagar och regler tagit ett stort ansvar. Sedan släpper man det hela, det skall fungera på ett helt annat sätt. Marknaden skall råda mera. Utan regelverket är det inte så säkert att marknaden kommer att fungera av sig själv. Man måste arbeta mycket aktivt för att de olika aktörerna skall ha möjlighet att hävda sina intressen. Det är t.ex. inte så lätt för fackliga organisationer att en lågkonjunktur hävda sina intressen och krav när det gäller maskinsäkerhet. Möjligheterna att sätta kraft bakom orden varierar med det ekonomiska läget, men jag hoppas att direktiven innebär att vi kommer att kunna behålla våra höga ambitioner på detta område. Det är absolut nödvändigt. Det vore mycket olyckligt om vi inte lyckades med detta.
Fru talman! 1994 när det här blir verklighet för Sverige är konjunkturerna förhoppningsvis bättre än i dag. Men som Annika Åhnberg säger är det en annan modell. Mina experter bedömer att det med en viss översyn i alla fall skall kunna garanteras en nivå som är likvärdig med dagens när det gäller säkerhet.

Fru talman! Lena Öhrsvik har -- med hänvisning till diskussioner i Nordiska rådet -- frågat mig om regeringen avser att lägga fram förslag till lagstiftning om koncernfackligt samarbete. Frågan om att utveckla ett fackligt samarbete i nordiska koncerner har under lång tid diskuterats i olika sammanhang, bl.a. i Nordiska rådet. Vid det nordiska arbetsministermötet i Mariehamn den 11 november i år uttalade ministrarna att det mot bakgrund av att det inom EG pågick ett arbete avseende en reglering av koncernfackligt samarbete inte fanns skäl att för närvarande lägga fram förslag till samnordisk lagstiftning på området. Dessutom vill jag tillägga att frågan om nordiskt koncernfackligt samarbete avses bli behandlad vid ett möte mellan arbetsmarknadsministrarna och parterna på arbetsmarknaden under våren 1992.
Fru talman! Jag tackar för svaret även om det faktiskt inte var något svar. Jag frågade inte vad man tänkte göra samnordiskt utan vad man tänkte göra i Sverige. Det stod i svaret att frågan har diskuterats lång tid, bl.a. i Nordiska rådet. Det vet jag eftersom jag har deltagit. Sverige har varit pådrivande just i syfte att man skulle nå fram till en gemensam lösning. Men eftersom denna tycks dröja -- Danmark vill vänta på EG, osv. -- kan det finnas skäl att faktiskt gå sin egen väg. Det tar för lång tid att vänta på att problemen skall lösas avtalsvägen. Det är egentligen konstigt att det skall behöva dröja så länge för löntagarna att rättmätigt få inflytande och insyn i koncerner, något som blir allt vanligare. I Sverige fick parterna en frist i våras. Tanken var att man skulle gå vidare med lagstiftning. Vad anser regeringen? Tänker den lägga fram något förslag om lagstiftning i Sverige?
Fru talman! När det pågår en process i rätt riktning inom EG och det har diskuterats om en samnordisk process, finner jag att det vore oklokt att liksom hasta ut på isen före alla andra. Det gäller att bevaka frågan, diskutera den och föra den åt rätt håll. Såvitt jag förstår pågår det också en viss diskussion mellan svenska parter i den här frågan. Det går alltså i rätt riktning. Att då ensidigt gå ut på egen hand tror jag ger dåligt resultat.
Fru talman! Arbetsmarknadsministern säger att det går i rätt riktning. Det sade man också för två år sedan. Sedan dess har det inte kommit särskilt många nya avtal. Jag har inte gjort någon kontroll, men den uppgift som jag har fått i det nordiska arbetet tyder på att det inte har hänt särskilt mycket. Annars skulle man inte vara angelägen om att driva frågan ytterligare. Arbetsmarknadsministern sade att det inte är särskilt bra att ge sig ut på isen ensam. Men vi är inte ensamma. Arbetsmarknadsministerns partivänner i Finland har stiftat en egen lag just därför att man tyckte att det gick för sakta. Därför frågar jag varför vi inte kan följa Finlands exempel.
Fru talman! Vi hade ju en diskussion. Lena Öhrsvik kom med i slutet av diskussionen när vi var till Åland. Jag märkte inte någon skillnad mellan Sveriges, Finlands, Danmarks och Norges inställning. Alla var glada över den process som pågår i EG. Man ville emellertid avvakta tills parterna träffas vid nästa nordiska möte.
Fru talman! Jag hoppas att man kommer på bättre tankar under vintern, så att problemen löses. Vi kan inte alltid vänta på EG. Vi bör ha vår modell och lösa problemen snabbt. Finland har ju visat att man kan klara det på ett smidigt och bra sätt.
Fru talman! Sten Östlund har frågat mig om jag delar mina regeringskollegers uppfattning att åtgärderna som regeringen föreslår vad avser byggandet kommer att öka tillväxten och sysselsättningen. Alla delar av regeringens många ekonomiskpolitiska åtgärder utgör delar i en samlad strategi för att bryta den ekonomiska stagnation som Sverige för närvarande befinner sig i. Det är min och hela regeringens uppfattning att dessa åtgärder är nödvändiga för att skapa tillväxt och balans i ekonomin och därmed trygga sysselsättningen på sikt. Det är därför absolut nödvändigt att se till helheten och långsiktigheten i förslagen, när sektors och branschperspektiven kortsiktigt kan ge en annan bild. Regeringen är medveten om den osäkerhet inom byggbranschen som uppstår när förutsättningarna förändras. Den ökande arbetslösheten inom byggbranschen har emellertid andra orsaker. Den internationella lågkonjunkturen, liksom de strukturella brister som blivit alltmer tydliga, har haft negativa effekter för hela ekonomins funktionssätt. Kontorsbyggandet har varit omfattande och många kommuner har i dag tomma lägenheter. Jag vill återigen poängtera vikten av att se till helheten i regeringens förslag till ekonomiskpolitiska åtgärder för att öka tillväxten och därmed skapa sysselsättning. För att mildra effekterna för dem inom bygg och anläggningssektorn som drabbas av arbetslöshet har regeringen i tilläggsbudget I bl.a. föreslagit 1,5 miljarder kronor till investeringar i trafikens infrastruktur, dvs. vägar och järnvägar, och 950 milj.kr. till vissa byggnadsinvesteringar. Dessutom föreslås en förstärkning av AMS resurser med sammanlagt drygt 3,5 miljarder kronor. Regeringen kommer även att tillsätta en arbetsgrupp för samråd med parterna på byggarbetsmarknaden.

Fru talman! Sten Östlund är en politiker förankrad i verkligheten. Han vet att det i många kommuner redan finns tomma lägenheter. Sten Östlund vet också att kontorsbyggandet gick för långt. Det byggdes för mycket i en het konjunktur. Här görs stora förluster med tomma kontor -- ägda av svenska byggare -- både i vårt land och i utlandet. Denna situation sätter automatisk en viss begränsning. Både den tidigare och den nuvarande regeringen har försökt få igång byggandet av vägar och järnvägar. Sten Östlund är medveten om att hela 16 miljarder kronor har i höst lagts ut på stora objekt. Det har sedan kommit ytterligare två paket, en på 1,75 miljarder kronor och det som strax skall behandlas i riksdagen på en 1,5 miljarder kronor. Jag är medveten om att det här handlar om litet olika typer av arbetskraft. Men det finns vissa samband som gör att det går att arbeta inom båda sektorerna. Det är inte så lätt att göra den totalkalkyl som Sten Östlund begär. Vårdar vi inte budgetunderskottet -- det är i hög utsträckning ärvt, och det är för högt -- riskerar vi att få en ränteutveckling som blir mycket kostsammare för bostadsägare och byggare än vad åtgärderna innebär nu när man försöker få ner budgetunderskottet. Det blir i och för sig en hel del kännbara åtgärder. Men det är tyvärr nödvändigt. Till saken hör -- och det är positivt -- att vissa byggen nu körs i gång när prisnivån inte stiger, utan nu har priserna gått ner till 88/89-års prisnivå. Det finns både plus och minus med i bilden, och något totalstopp -- som Sten Östlund säger -- är det inte fråga om.

Fru talman! Elvy Söderström har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder med anledning av att länsarbetsnämnden uppger att antalet personer i utbildning måste minska i förhållande till dagens nivå. Jag är medveten om den besvärliga situationen i Västernorrlands län, som var det län som först drabbades av höga varseltal och som också snabbt kom i gång med stora utbildningsinsatser. Det ankommer emellertid helt på AMS att fördela tillgängliga resurser till länen utifrån situationen på arbetsmarknaden. Det pågår fortlöpande överläggningar mellan regeringen och arbetsmarknadsverket. Syftet är att upprätthålla arbetslinjen även i det svåra arbetsmarknadsläge som nu råder i många delar av landet. Jag är i dag inte beredd att redovisa resultaten av dessa överläggningar som vi har haft med arbetsmarknadsverket.

Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag delar uppfattningen att den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen på sikt kommer att innebära en bra lösning på problemet. Skälet till min fråga är en artikel i Helsingborgs Dagblad för en tid sedan som beskrev några lagerarbetares problem när de försökte gå med i Handelsanställdas arbetslöshetskassa. De hade försökt i över tre veckor. Facket sade att de arbetar i första hand för sina medlemmar. Det gick inte att få sig tillsänd ansökningsblanketten per post. Man måste prata med en bestämd person som hade telefontid på fredagar mellan 10.00 och 11.30 -- om inte personalen på fackexpeditionen var på fortbildning. ''Det är klart att vi kan skicka blanketter till kreti och pleti. Men det är inte vår uppgift. Vår uppgift är att ha en organisation för fackligt arbete.'' säger den facklige företrädaren i artikeln. I boken Vår Trygghet 91--92 som Folksam vänligen tillsänt oss riksdagsledamöter, står det att arbetslöshetskassor är med några undantag till för alla som förvärvsarbetar inom ett visst yrkesområde. De har tillkommit på initiativ av fackliga organisationer som i allmänhet i stadgarna föreskriver att medlemmarna skall tillhöra den för facket bildade arbetslöshetskassan. Problemet är att regeln verkar tillämpas omvänt. Det är medlemmen i arbetslöshetskassan som måste tillhöra den fackliga organisationen. När vi vet att arbetslösheten är det största hotet mot en människovärdig tillvaro, när vi vet att en tredjedel av de arbetslösa enligt TCO inte får ersättning från en arbetslöshetskassa, tycker jag inte att vi stillatigande skall acceptera att de fackliga organisationerna, i det här fallet Handelsanställdas förbund, kan hålla människor utanför det skyddsnät som medlemskapet i arbetslöshetskassan innebär.
Fru talman! Jag vet att den här typen av tendenser har förekommit. Jag kan inte kommentera en enskild tidningsartikel. Det händer ju att där ibland har smugit in något fel. Men detta är helt och hållet emot vad jag upplever en enig riksdag menar när det gäller hur man skall sköta arbetslöshetsförsäkringen. Jag vill uttala att sådant inte skall hända och att problemet är löst när det blir en allmän obligatorisk försäkring.
Fru talman! Jag delar arbetsmarknadsministerns uppfattning på den punkten.

Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Men jag kan inte påstå att jag på något sätt är nöjd. Anledningen till att jag har ställt frågan är att vi sedan den 1 januari har tvingats försöka rekrytera många nämndemän. Jag tror att jag kan tala för samtliga organisationer på det kommunala planet. När vi har försökt att få nämndemannakåren så allsidigt sammansatt som möjligt, har nackdelen varit att de flesta har tackat nej -- och de har löneavdrag för den tid de är borta från sina ordinarie arbeten. Det innebär att de förlorar i genomsnitt 250 kr. -- jag tar en rund summa -- när de skall gå till ett nämndemannauppdrag. Då väljer de självfallet att tacka nej. Människor är moderna i dag, och de har en modern syn. De kräver en full ersättning för det inkomstbortfall som uppstår i uppdraget. Jag har i frågan angivit att ersättningen för den förlorade inkomsten är 350 kr. Jag vidhåller fortfarande att ersättningen är 350 kr., eftersom samtliga har grundarvodet 300 kr., oavsett om de har avräkning eller ej på sin vanliga lön. Vi får nog lov att tänka om. Kommer justitieministern, trots svaret på frågan att hon inte är beredd att göra något förrän efter den 1 juni 1992, att försöka påskynda domstolsverket att komma in med översynen? Det var synd att inte även ersättningen till nämndemännen fick följa ersättningen för kommunala uppdrag.
Fru talman! Jag har i och för sig full förståelse för att Nils Nordh inte är nöjd. Riksdagen gav ju till känna sina önskemål i våras. Men den tidigare regeringen vidtog inte några åtgärder till följd av dessa önskemål. Inom en månad efter det att den nya regeringen tillträdde, gav vi det uppdrag till domstolsverket som riksdagen tidigare har tryckt på. Jag ser det inte som realistiskt att ytterligare skynda på detta uppdrag. Det är bl.a. orealistiskt eftersom det i det innevarande årets budget inte finns några medel för en ökning av dessa arvoden. Det är en budget där fördelningen bygger på en tidigare majoritet.

Fru talman! När det gäller dessa 1,3 milj.kr. är det omöjligt för oss att stå här och påstå att den ene har rätt och den andre har fel. Jag litar på att det underlag jag då hade var korrekt. När det gäller frågan om en höjning av arvodena under innevarande budgetår, finns det med hänsyn till dagens ekonomi inga realistiska möjligheter att genomföra en höjning under innevarande budgetår.
Fru talman! Jag vill mycket kort tillägga att det hade varit ganska enkelt att slå en signal till domstolsverket och få klart för sig att dessa 1,3 milj.kr. redan var intecknade för ett annat uppdrag.

Fru talman! Catarina Rönnung har frågat om det är min uppfattning och regeringens samlade bedömning att en framkomlig väg för att bekämpa en tilltagande främlingsfientlighet skulle vara att föreslå riksdagen att anta en lag som förbjuder deltagande i och stöd till rasistiska organisationer. Bakgrunden till hennes fråga är att utredningen för åtgärder mot etnisk diskriminering i ett delbetänkande, Organiserad rasism (SOU Rönnung hänvisar i sin fråga till mig till den interpellationsdebatt om åtgärder mot främlingsfientlighet som hölls i riksdagen den 13 november i år och till ett uttalande som då gjordes av bostadsminister Birgit Friggebo. Låt mig först säga att det självklart är min och hela regeringens uppfattning att rasism och främlingsfientlighet aldrig får tolereras. Sådana fenomen måste bekämpas med alla till buds stående medel. Ambitionen att bekämpa rasism och främlingsfientlighet underströks också i den interpellationsdebatt som Catarina Rönnung hänvisar till. Utredningens förslag kan utgöra ett medel att bekämpa rasismen. Förslaget reser dock en rad svåra frågor som måste belysas och beaktas. Betänkandet har just gått ut på remiss, och självfallet kan varken jag eller någon annan i regeringen lämna besked om regeringens ställningstagande till förslaget förrän remissbehandlingen har avslutats. Detta framhölls också av Birgit Friggebo i interpellationsdebatten.

Fru talman! Det finns för mig ett självklart innehåll i denna formulering. De till buds stående medlen är de medel där man tar hänsyn till rättssäkerhet och grundläggande rättigheter, bl.a. mötesfrihet och yttrandefrihet. Det är viktigt att klargöra att det i denna fråga inte finns några åsiktsskillnader mellan Birgit Friggebo och mig. I sin fråga har Catarina Rönnung citerat Birgit Friggebos uttalande. I frågan står som citat att ''det vore en elegant lösning att inte förbjuda rasistiska organisationer som sådana utan just personerna som deltar i verksamheten''. Det var faktiskt inte vad Birgit Friggebo sade. Det Birgit Friggebo sade var -- och nu citerar jag ur protokollet, vilket enligt Birgit Friggebo är helt korrekt: ''Utredningsresultatet är inte inriktat på att förbjuda organisationer som sådana utan just personerna som deltar i verksamheten. Det kan vara en elegant lösning. Men låt oss se vad remissinstanserna säger innan vi binder upp oss.'' Detta kan tolkas på olika sätt. Jag tror inte att någon vill att vi som politiska företrädare skall väga vartenda ord och därmed aldrig få någonting sagt. Vad som åsyftas är deltagande i verksamheten, dvs. aktiviteter av det slag som vi vill komma åt.

Fru talman! Jag tackar för svaret på de båda frågorna. Jag vill något kommentera om de arbetsvillkor som justitieministern har skapat för de tre nya ledamöterna. Jag har inte gjort någon närmare utvärdering men kan ändå konstatera att de nästan har en alldeles omöjlig uppgift. Men det är bra att justitieministern har en stark tilltro till ledamöternas förmåga att snabbt läsa in ett material som utarbetats under två år och också till sekreterarnas förmåga att på ett pedagogiskt sätt klargöra detta. Jag anser naturligtvis att det egentligen är alldeles orimliga arbetsvillkor som dessa tre ledamöter fått för att utredningen skall spegla, som justitieministern säger, den förändrade parlamentariska sammansättningen i kammaren. När det gäller själva huvudfrågan, nämlingen domstolsverkets organisation, hade det naturligtvis varit intressant, eftersom arbetet redan är i gång i departementet, om justitieministern hade kunnat ange färdriktningen i det pågående arbetet. När det gäller det exempel om specialdomstolar som här anges, är det alldeles riktigt att jag kände till eller kunde förmoda regeringens inställning, även om det inte står något i regeringsförklaringen om den saken. Jag hade i min kammare funderingar på att detta skulle leda till tilläggsdirektiv till utredningen i detta stycke. Nu blev det i stället ett slags avdrags eller fråndragsdirektiv till utredningen, och hela frågan om domstolsverkets organisation rycktes bort ur det ganska omfattande materialet i utredningens slutarbete. Justitieministern säger att hon inte helt underkänner innehållet i de ursprungliga direktiven och anger att hon ansluter sig till uppfattningen om god rättsskipning och liknande bekännelser. Det är naturligtvis alldeles riktigt. Men det finns andra delar i dessa direktiv, exempelvis lokal förankring av rättsskipningen och ett vitalt lekmannainflytande, där justitieministerns intresse, som jag tolkar svaret, inte är lika stort. Detsamma gäller även rationella lösningar och väl fungerande arbetsenheter, vilket också ingick i de gamla direktiven. Vilken inställning har justitieministern till detta?
Fru talman! Det som kan diskuteras utöver frågan om specialdomstolarna är vad man menar med rationella lösningar. Man bör vara ytterligt försiktig att anlägga samma synsätt på domstolsverkets organisation och denna typ av verksamhet som man gör på annan offentlig verksamhet, eftersom det inte är fråga om en ordinär myndighetsorganisation. Sedan spetsar Göran Magnusson till frågeställningen. Det kan inte rimligen vara meningen att jag skall räkna upp allt. Jag tog några exempel. En viktig orsak i sammanhanget till att organisationsfrågorna togs bort i direktiven är att regeringen är inriktad på att begränsa antalet specialdomstolar. Det kommer helt klart att ha betydelse för organisationen av de allmänna domstolarna. Att göra två organisationsförändringar under loppet av en begränsad tid, där det kanske först blir fråga om att lägga ner och sedan återupprätta, kan inte någon verksamhet vinna på.
Fru talman! Jag håller med justitieministern om att man inte kan behandla domstolarna med hänsyn till deras grundlagsenliga ställning på samma sätt som vilken myndighet som helst. Det är en alldeles riktig inställning. Men det är väldigt trist om justitieministern uppfattade domstolsutredningens arbete på ett sådant sätt att vi hade en sådan syn på domstolarnas framtida verksamhet. Jag beklagar om regeringen hade uppfattat domstolsutredningens arbete på det konstiga sättet, för den inställningen har vi absolut inte haft. När det gäller frågan om specialdomstolarna är inte den -- det vet ju justitieministern -- den stora frågan när det gäller organisationen av domstolsväsendet, utan det är, för att tala klarspråk, hur många tingsrätter vi skall ha och vilken lokal förankring tingsrättsorganisationen i fortsättningen kan komma att få efter olika överväganden. Jag tror att det finns många tingsrättsdomare och lagmän runt om i landet som är intresserade av att få färdriktningen angiven av justitieministern.
Fru talman! Just den lokala förankringen är av stort intresse och väsentlig. Om vi inte skulle ha dragit in frågan om specialdomstolarna, skulle det i varje fall enligt en del signaler som vi har fått inte på alla håll bli så mycket med den lokala förankringen, om man inte bara ser till val av nämndemän utan också ser till det geografiska område över vilket domstolen har sin domsrätt. Jag tror att vi med en förändring av specialdomstolarna, alltså överföring av en del av deras verksamhet till våra allmänna domstolar, har större chans att kunna leva upp till det vi alla vill när det gäller domstolsväsendet, nämligen lokal förankring.
Fru talman! Jag tackar för denna deklaration. I och för sig återstår ändå många problem att lösa. Jag tror inte att man med avvecklande av specialdomstolarna kan klara de frågor som det här handlar om, nämligen arbetsunderlaget och möjligheterna för de små tingsrätterna att fungera. Jag tror att det fordras andra lösningar. Det vore dock intressant om justitieministern kunde ange litet mera av sin inriktning på denna punkt när det gäller de allra minsta tingsrätterna. Får jag också fråga -- det är ju en fråga som blir alltmer intressant -- om detta med EG: Vilken påverkan ser justitieministern på vårt domstolsväsende rent allmänt av ett EG medlemskap? Detta berörs ju i svaret.

Fru talman! Vi har en justitieminister som kan med nya friska ögon se på den här problematiken. Jag ser ingen kristallklar målsättning från justitieministern för att göra nya och friska insatser på det här problemområdet. 12.00 och kl. 12.02 deltog nästan samtliga landets butiker i en uppmärksammad manifestation mot det ökade butiksvåldet. Vid det tillfället stannade verksamheten helt upp i butiker och varuhus. Aktionen fick stort genomslag både bland kunder och bland butiksanställda. Det är viktigt att bekämpa våldet och att aldrig ge vika för illdådare. Detta var butiksinnehavarnas och anställdas motiv för insatsen. Jag har stor förståelse för att de butiksanställda reagerade på det viset. De har en mycket svår situation, och situationen har blivit svårare för varje år som har gått under den senaste fem-sexårsperioden. Inom handeln är man djupt oroad över den lavinartade brottsutvecklingen och har sedan länge försökt få myndigheterna att kraftigare markera sitt avståndstagande mot butiksvåldet. Enligt min uppfattning måste någonting göras för att stoppa utvecklingen på det här området. De som borde agera mycket kraftfullt är just vi politiker. Jag säger ''vi'', eftersom det här är en gemensam angelägenhet för oss politiker. Det är vi som genom olika insatser och förändringar kan ändra situationen. För att kunna bryta denna utveckling måste enligt min uppfattning såväl lagar, brottsrubriceringar, vapentillgängligheten som påföljderna ses över.
Fru talman! Jag är övertygad om att Hugo Bergdahl och jag är helt överens om att vi har en icke-acceptabel utveckling. Men jag tror också att vi kan vara överens om att den här typen av problem inte löses enkelt med politiska beslut. Det är ett mycket allvarligare problem, som har med attityder i samhället att göra. Men vi politiker kan göra olika markeringar. Jag har svårt att se att det finns några större brister, även om det finns en del brister, i själva strafflagstiftningen. Men vi har stora problem i dag med att fånga och få fast de personer som gör sig skyldiga till dessa brott. Vi har för få poliser. Det är ett av skälen till att vi nu i den borgerliga regeringen ökat intagningen till polishögskolan. I andra ändan har vi problemet med halvtidsfrigivningen, där vi också är överens om att göra förändringar. När det sedan gäller själva brottsrubriceringar och de reglerade påföljderna är det kanske inte där som vi i första hand måste ingripa, men i början och i slutet, utöver den allmänna attitydpåverkan, kan och skall vi påverka.
Fru talman! Jag reagerade närmast när jag i departementschefens svar kunde läsa en viss uppgivenhet, nämligen i meningen: ''Rent konkret är det svårt att genom ytterligare lagstiftning eller styrning av polisens resurser påtagligt förhindra våld i butiker och varuhus.'' Det är inte ett budskap som de butiksanställda hälsar med tillfredsställelse, utan säkert med en viss besvikelse. Justitieministern har i en tidningsintervju uttalat att hon aviserar också hårdare straff för våldsbrott. Då är det givetvis min önskan att man på det här området äntligen går från ord till handling. Det finns ändock en del uppslag från olika håll på insatser som kan göras för att förbättra situationen.

Fru talman! Jag vill ta upp ytterligare en fråga. Justitieministern känner mycket väl till att hon har uppvaktningar och påstötningar om ett förslag till en partsammansatt kommission, som skulle se över vålds och rånutvecklingen i våra butiker och där handelsanställda, butiksinnehavare, polisen m.fl. självfallet skulle delta. Jag tror att man inte utan vidare skall avvisa sådana insatser. Jag tror att vi med gemensamma insatser kan gå ganska långt på det här området och nå goda resultat. Att endast använda sig av lagar, polis och straffskärpningar tror jag inte heller räcker, utan det måste till andra friska insatser.

Fru talman! Jag vill avsluta med att tillönska justitieministern framgång i det svåra arbetet. Jag vet att detta inte är problem som kan lösas över en dag eller en natt, men jag tror att det är viktigt att se allvarligt på utvecklingen på det här området.

Fru talman! Jag vill först instämma i vad Karl Gustaf Sjödin sade och påpeka att det i Karlskronaanstalten bl.a. finns en mycket duktig motivatör. Helt klart är det väsentligt man tar vara på den engagerade och kunniga personal som där finns. Dessutom vill jag säga, även om det är omöjligt för mig att nu föra en närmare diskussion om det, att denna fråga är föremål för en intensiv diskussion för närvarande.

Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Den vanliga utgångspunkten när man tar upp frågan om en förändring av lagstiftningen är nog att den som frågar själv vill ändra på lagstiftningen. För min del är detta inte utgångspunkten, utan jag har blivit väldigt oroad av diskussioner i tidningar, i andra massmedier och på annat håll där man har tagit upp frågan om att göra surrogatmödraskap juridiskt acceptera. Jag är därför mycket nöjd med det svar jag får från regeringen. Jag skulle dessutom vilja fortsätta frågeställningen. Det avgörande är att det finns en skillnad i inställningen till t.ex. spermiadonationer och till frågan om surrogatmödraskap. Man ser dessa som två väsentligt skilda saker.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

Fru talman! Lars Sundin har frågat mig om regeringen har för avsikt att ytterligare sänka arbetsavgivaravgiften om småföretagarnas oro för att kompensationen för sjuklönekostnaderna är tillräcklig visar sig befogad. Denna princip gäller fortfarande. Om det således under 1992 skulle visa sig att sänkningen av sjukförsäkringsavgiften påtagligt avviker från kostnaden för sjuklönen för arbetsgivarna som grupp avser jag att föreslå regeringen att återkomma till riksdagen med förslag till ändrad socialavgift till sjukförsäkringen.

Fru talman! Jag börjar med den fråga som Lars Med ''påtagligt'' avser jag att avvikelsen skall vara klart märkbar, så att man kan se att det föreligger en sådan skillnad. Med detta vill jag markera att vi förstås inte kan ägnaallt för mycket tid åt diskussioner om mycket små skillnader. Ett av problemen är att den sak som skall bedömas är vilken utvecklingen skulle ha blivit om det inte hade skett någon ändring. Det är klart att det alltid är mycket svårt, ibland t.o.m. omöjligt, att klara ut vad som skulle ha hänt, om det som hände inte hade hänt. Det är precis det som behöver belysas i den här frågan. Det har inte övervägts närmare att tillsätta någon särskild grupp. Den enhet på socialdepartementet som sysslar med försäkringsfrågor har i uppdrag att följa utvecklingen. Till sist vill jag kommentera en fråga som jag tidigare kommenterat här i kammaren, nämligen påståendet att den egentliga nivån borde ligga någonstans mellan 5 och 6 % -- en siffra som man har framfört från företagarhåll och som Lars Sundin nyss refererade till. Det är väl framför allt Företagarnas riksorganisation som är inne på den tankegången att nivån skulle ligga så pass högt. Den totala kostnaden för sjukförsäkringen för närvarande utgör nästan 6 %. Skulle bedömningen 5--6 % var korrekt, innebär detta att alla sjukdagar infaller under de första 14 dagarna, men så är ju som bekant inte fallet. Det ligger avsevärt mycket mer realism, om än icke fullt ut, i de bedömningar som bl.a. SAF har gjort och som visar att om man använder sig av årets nivå, hamnar man någonstans under 3 %.
Fru talman! Statsrådet har nu klarat ut detta med ''påtagligt''. Avvikelsen skall alltså vara klart märkbar om regeringen skall återkomma, sade statsrådet. I svaret står det: ''Om det således under 1992 skulle visa sig att sänkningen påtagligt avviker - -''. Tänker regeringen avvakta hela året 1992 och återkomma 1993, eller är regeringen beredd att slå till ganska snabbt, om det under 1992 visar sig att kostnaderna ''påtagligt avviker''?
Fru talman! Avsikten med formuleringen ''under 1992'' är mycket genomtänkt. Jag har upptäckt att det på företagarhåll finns en oro för att man från statsmakterna under en lång följd av år framöver skulle avvakta utvecklingen i akt och mening att klippa till med höjda arbetsgivaravgifter om -- vilket man hoppas -- sjuktalen minskar. Någon sådan avsikt finns alltså inte. Vi har velat markera att om man under det första året upptäcker en påtaglig avvikelse, bör man inför året därpå -- alltså inför 1993 -- vidta en förändring. Det är omöjligt att säga vad som sedan skulle hända om det som hände inte hade hänt.

Fru talman! Vi får återkomma till de frågorna. En fråga som jag vet behandlas för närvarande i utskottet är frågan om uppgiftsskyldighet av olika slag. Min bedömning i dag är att just den delen är avsevärt mindre problematisk för småföretagarna än vad många av dem tror. Samtidigt som lönen utbetalas någon gång i månaden måste man ändå se efter vilka arbetstagare som har varit frånvarande för att man skall kunna betala ut den lägre ersättningen. I samband därmed skall de två eller tre som varit sjuka under den aktuella månaden anmälas. Jag tror inte att detta kommer att medföra några större problem.
Fru talman! Om de skevheter som småföretagarna är mycket oroliga för ändå skulle uppstå, är regeringen då beredd att under 1992 återkomma till riksdagen?

Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Jag blev väldigt glad när jag hörde det svar som utbildningsministern lämnade tidigare om sjuksköterskeutbildningarna och de medellånga vårdutbildningarna. Visst har det varit litet genant att vi i vårt land inte har kunnat mäta oss med t.ex. de övriga nordiska länderna? De svenska sjuksköterskorna har ju som bekant tidigare betraktats som de bästa i världen. Det är väldigt roligt att den frågan kommer att lösas. En annan viktig grupp som jag har tagit upp är just laboratorieassistenterna, som inom vården brukar kallas sjukdomsdetektiverna. Laboratorieassistenterna arbetar i regel inom klinisk-kemiska laboratorier, inom mikrobiologi, vid blodgivarcentraler och vid forskningslaboratorier. Det har ju skett en mycket snabb utveckling inom vården med alltmer komplicerade både undersöknings och analysmetoder. Det finns i dag en klar diskrepans mellan utbildningens längd och dess innehåll. Behovet av laboratorieassistenter förväntas också öka, inte minst för att möta kraven från biotekniken, från läkemedelsindustrin och för att klara laboratoriemetodiken när det gäller sjukdomen aids, vilket är en nog så viktig fråga. Jag vill erinra om att Norge och Danmark i dag har en treårig utbildning, vilket ungefär motsvarar en utbildning på 120 poäng. Jag vill därför fråga utbildningsministern om vi ändå inte kan räkna med en mycket positiv bedömning av UHÄs förslag om att laboratorieassistentutbildningen skall förlängas, eftersom utbildningsutskottets begäran gällde en översyn av samtliga medellånga vårdutbildningar.
Fru talman! För klarhets vinnande vill jag bara understryka att jag i ett svar som avgavs den 12 november om barnmorskorna och sjuksköterskorna talade om examensbevis som skall vara ömsesidiga i resp. EG-land. I det fallet är Sverige så illa tvunget att anpassa sig, om vi vill delta i det gemensamma utbytet av arbetskraft. Det är den ena delen av den EG-anpassning som vi nu står inför. Den andra delen -- till vilken hör bland mycket annat laboratorieassistenterna -- handlar om att i samband med att Sverige förhoppningsvis går med i den Europeiska gemenskapen vi också öppnar vår egen arbetsmarknad i andra hänseenden än de utbildningar som jag nyss nämnde. Det handlar då om konkurrensen mellan olika länder och mellan olika utbildningar. Jag är övertygad om att vi i Sverige då kommer att tvingas att se över åtskilliga utbildningar för att kunna förvissa oss om att dessa är konkurrenskraftiga i det nya europeiska klimat i vilket de skall passa in. Det är bl.a. i den andan som jag kommer att se över också laboratorieassistentutbildningarna. Jag vill därtill lägga att vi i den frågedebatt som hölls den 12 november också diskuterade den s.k. EG-länder också utnyttjar. Jag uttryckte då min övertygelse att Sverige nog vad det lider kommer att tvingas att anpassa sig också till detta.
Fru talman! Jag hoppas och jag vet att utbildningsministern har högre ambitioner än att ''tvingas'' anpassa sig. Den nya regeringen har nog betydligt högre ambitioner än så. För den som under ett tiotal år har motionerat fram och tillbaka om laboratorieassistenternas utbildning vore det väldigt roligt om en borgerlig regering verkligen hade ambitionen att se till att de laboratorieassistenter som utbildas i Sverige också skulle kunna ta anställning i t.ex. Danmark och Norge, där man i dag alltså ställer högre krav. Det vore enligt min mening ett minimum. Jag hoppas att det är i den andan som utbildningsministern har lämnat sitt svar, och jag tar för givet att så är fallet.